Herr talman! Herr Axel Andersson har frågat inrikesministern om han uppmärksammat orimligheterna i nu gällande bestämmelser för länsstyrelsernas annonsering och om han är beredd att låta verkställa översyn av bestämmelserna och åstadkomma nya och mera ändamålsenliga sådana. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Vidare har herr Axel Kristiansson frågat chefen för handelsdepartementet om han anser att bestämmelserna för kungörande genom annonsering av anmälan till föreningsoch handelsregistren är utformade på sådant sätt att medborgarna får bästa möjliga information om anmälningarnas innehåll och om han annars är beredd att vidta åtgärder för att ändra gällande bestämmelser. Interpellationerna bör lämpligen besvaras 1 ett sammanhang. Enligt bestämmelser i åtskilliga författningar skall länsstyrelserna genom annonsering i tidningar låta allmänheten få kännedom om beslut m. m, Vissa av dessa bestämmelser avser fall där kostnaderna för annonseringen skall betalas av sökanden. I övriga fall skall kostnaderna stanna på statsverket. I de sistnämnda fallen förekommer dock att sökanden indirekt har att bidra till kostnadernas bestridande t.ex. i form av registreringsavgifter. Sådana fall där sökanden direkt skall betala annonskostnaderna måste bedömas från delvis andra utgångspunkter än när statsverket betalar kostnaderna. Jag kommer att uppehålla mig endast vid de sistnämnda fallen. Man kan konstatera att reglerna om formerna för annonseringen är oenhetliga. Som några typexempel kan jag nämna att kungörande skall ske »i ortstidning», »i tidning med spridning inom orten», »i den eller de tidningar i vilka kommunala meddelanden för orten intagas». Det förekommer också bestämmelser som föreskriver annonsering i den tidning i länets residensstad »där allmänna påbud för staden vanligen meddelas». Jag delar herr Anderssons uppfattning att förhållandena på området inte är tillfredsställande och att det är önskvärt med mera enhetliga och rationella regler. När det gäller att bestämma målsättningen för publiceringen bör man enligt min mening utgå från den allmänna principen att annonseringen skall ske så, att den på ett rimligt sätt kan nå dem som kan ha ett berättigat anspråk på att få del av den information det är fråga om. Med denna allmänna princip som utgångpunkt bör bestämmelserna ges en utformning som möjliggör för varje länsstyrelse att beakta de särskilda förhållanden som kan råda i länet. De bestämmelser som interpellanterna närmast haft i åtanke gäller publi cering av uppgifter som tas in i handelsoch föreningsregistren. Bestämmelser om <:handelsregister finns i 1887 års lag om handelsregister, firma och prokura. Handelsregister förs i regel av länsstyrelsen. Innehållet i anmälan som tas in i registret skall ofördröjligen kungöras av registreringsmyndigheten. Kungörelsen skall publiceras i Postoch Inrikes Tidningar och i ortstidning. Om anmälan avser rörelse i stad, där tidning ges ut, skall publiceringen ske i sådan tidning. I andra fall skall kungörelsen i stället publiceras i tidning som ges ut i residensstaden. Om flera tidningar ges ut i staden, gäller i båda fallen att annonseringen skall ske i den tidning där allmänna påbud för staden vanligen meddelas. Bestämmelser om föreningsregister finns i 1951 års lag om ekonomiska föreningar. Detta register förs av länsstyrelsen. Införingar i registret skall kungöras i Postoch Inrikes Tidningar och i tidning som ges ut i residensstaden. Om flera tidningar ges ut där, gäller bestämmelser motsvarande dem som reglerar publiceringen av uppgifter ur handelsregistren. Som interpellanterna påpekar kan dessa regler leda till att kungörelsen publiceras i en tidning som ges ut i länets residensstad men som kanske har mycket ringa spridning på den ort där rörelsen skall drivas eller föreningens styrelse skall ha sitt säte. Lagstiftningen om handelsregister, firma och prokura är f. n. föremål för översyn inom firmautredningen. Denna väntas inom några månader lägga fram förslag till ny lagstiftning på området. Enligt vad jag har inhämtat kommer utredningen att i sitt förslag beakta önskemålet att kungörelser om anmälningar till handelsregistret skall publiceras i lokaltidning med god spridning på den ort där rörelsen skall drivas utan hänsyn till var tidningen ges ut. I samband med behandlingen av utredningens betänkande kan det bli an ledning att också ta upp frågan om den lämpligaste utformningen av motsvarande bestämmelser beträffande föreningsregister. Slutligen vill jag upplysa att regeringen överväger att utreda frågan om vidgad sambhällsinformation. Därvid torde spörsmålet om myndigheternas kungörelseannonsering få prövas i hela sin vidd. Om en sådan utredning bedrivs etappvis, bör mera påtagliga oformligheter i kungörelseannonseringen kunna lösas genom delreformer.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för det utförliga svaret. Jag finner att vi är överens om att de nuvarande reglerna för länsstyrelsernas annonsering är otillfredsställande och att de behöver reformeras. Jag måste erkänna att det var med stor förvåning som jag i början av året läste en socialdemokratisk kollega som klagade över länsstyrelsens sätt att sköta annonseringen. Där tillämpade länsstyrelsen den principen att man annonserade i residensstaden beträffande saker som gällde ett område där lokaltidningen i residensstaden inte hade någon som helst spridning. Jag tror att man skulle få leta grundligt inom det där området för att finna ett enda exemplar av denna tidning. Jag blev högeligen förvånad då jag läste detta. Jag stötte på detta problem redan i början av 1930-talet, då jag hade en hård kontrovers. Den gången gällde det att man annonserade i den minsta tidningen. Den som skötte annonseringen svarade att det var samtidigt den äldsta tidningen. Han menade att annonseringen av hävd hade skett där. Det är klart att det var ett skäl; han kunde säga att folk var vana att finna annonseringen i den tidningen. Men sådant får ju inte drivas hur långt som helst. Sedan har jag träffat på exempel där länsstyrelsen ordnat annonseringen på annat sätt. I ett län där det finns två jämbördiga tidningar annonserar länsstyrelsen vartannat år i en av de båda tidningarna och menar väl då att man har varit rättvis gentemot tidningarna. Men det är ändå inte den saken det ytterst gäller — att tidningarna skall få annonsintäkter — utan det är ju främst att allmänheten verkligen skall få del av vad länsstyrelsen vill kungöra. I ett sådant fall som detta hade det varit rimligt att länsstyrelsen hade haft möjlighet att annonsera i båda tidningarna vilka har en likvärdig spridning över hela länet.

Nu gläder det mig att det skall bli en översyn av dessa bestämmelser och att en annan ordning skall komma till stånd. Jag gläder mig också åt meddelandet om en utredning angående en vidgad samhällsinformation. Jag hoppas att detta också innebär att länsstyrelserna inte skall behöva vara så snåla när det gäller informationen, utan att de kan tillgripa annonsering i ortstidningarna i all den utsträckning som kan erfordras. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Jag ber också att få tacka herr statsrådet Lundkvist för svaret. Svaret var, som jag fattade det, positivt, och det ger också besked om att vi har att inom en snar framtid förvänta en ändring på berörda område. Det finns således ingen anledning till någon debatt eller argumentering på denna punkt. Jag skulle därvid kunnat hänvisa till ungefär likartade förhållanden som herr Axel Andersson här berört. Jag har framställt min interpellation ifrån den utgångspunkten att de nuvarande förhållandena är klart otillfredsställande för medborgarna i de städer där det inte finns någon ortstidning — dessa städer blir allt fler med de förhållanden som numera råder på tidningarnas område. Förhållandena är också klart otillfredsställande och i ännu högre grad vad beträffar landsorten. Samtidigt som jag än en gång tackar för svaret vill jag uttrycka min tillfredsställelse över den ändring som här aviserats. Jag vill också notera den passus som statsrådet Lundkvist har inrymt i sitt svar och som lyder: »Med denna allmänna princip som utgångspunkt bör bestämmelserna ges en utformning som möjliggör för varje länsstyrelse att beakta de särskilda förhållanden som kan råda i landet.»

Herr talman! I föreliggande utlåtande föreslår statsutskottet att riksdagen skall bifalla ett förslag från Kungl. Maj:t om att anvisa 1,4 miljon kronor på tilläggsstat II och att beloppet skall utlämnas som lån till bostadsrättsföreningen Musköten. Denna förening har tillkommit på initiativ av försvarsstabens personalvårdsbyrå och har till syfte att uppföra bostäder i närheten av Muskövarvet i Stockholms södra skärgård. Muskövarvet börjar nu närma sig sin fullbordan och skall när det är färdigt ersätta flottans anläggningar på Skeppsholmen och på Djurgården i Stockholm. Utflyttningen väntas äga rum i huvudsak under år 1969 och kommer naturligtvis att innebära stora omställningsproblem för den personal — det rör sig om över 1000 befattningshavare — som därvid måste byta tjänstgöringsplats. Tillgången på bostäder är myckt begränsad inom rimligt avstånd från det nya varvet. Det är därför ytterst angeläget att nya bostäder blir uppförda. Föreningen Musköten ämnar bygga 288 lägenheter till en totalkostnad av ungefär 23 miljoner kronor. Det finns ingenting att invända mot att föreningen får det föreslagna lånet. Det är tvärtom högst naturligt att staten i någon mån engagerar sig för att underlätta omställningen för den statsanställda personal som det här gäller och som kommer att ställas inför betydande förändringar i sina hittillsvarande förhållanden. Lånet skall ju dessutom löpa med normal ränta och amorteras efter vedertagna grunder. Vad vi som antecknat reservation vid utlåtandet däremot bestämt vill opponera oss emot är förslaget att lånet skall läggas inom försvarets kostnadsram och alltså därigenom minska de reella försvarsanslagen för innevarande år med motsvarande belopp.

Den ramen kan inte minskas utan att också försvarsförmågan minskar. Nu kan det emellertid naturligtvis uppstå behov under löpande period, som i och för sig kan vara angelägna att tillgodose men som inte är fördelaktiga eller särskilt önskvärda från militär utgångspunkt. Vill man ändock tillgodose dem, måste det självfallet ske med särskilda medel. Vi kan ta Järvafältets utrymning som ett exempel. Den innebar ingen militär fördel — snarare tvärtom — den är uteslutande ett civilt intresse, och därför läggs anslagen för utrymningen också helt utanför försvarskostnadsramen. Huvudprincipen är alltså att kunna bibehålla en oförändrad militär effektivitet. Om åligganden som försvaret nu har övertas av andra, skall ramen sålunda minskas, om nya uppgifter påläggs, skall ramen ökas i motsvarande utsträckning. 1962 års försvarskommitté uttalade bl.a. att reglerna härför skulle tolkas så, att uppgifter som genom beslut av statsmakterna måste lösas på ett dyrare sätt skall kompenseras genom höjning av ramen. Man uttalade faktiskt också — och riksdagen hade icke någon erinran härvidlag — att åtgärder som initieras av de militära myndigheterna och som leder till besparingar skall föranleda sänkning av anslagsramen; detta givetvis för att stimulera till sparsamhet och god hushållning. Man gav alltså i försvarsöverenskommelsen en ganska fullständig beskrivning över hur avvägningen skall ske mellan anslag utanför och innanför ramen. Utgår man ifrån att överenskom melsen efter bästa förmåga skall följas, är det totalt obegripligt hur regeringen kan motivera att det nu aktuella lånet till bostadsrättsföreningen Musköten skall läggas inom kostnadsramen. Försiktigtvis redovisas heller ingen motivering alls.

6 Nu säger utskottsmajoriteten att år 1964 lämnades det ut ett lån till ett byggnadsföretag av motsvarande art, nämligen till bostadsrättsföreningen MHS-eleven som avsåg att skaffa bostäder åt dem som kommenderades till militärhögskolan och att detta lån fick belasta ramen utan att någon därvid opponerade sig. Jag kan icke godta den jämförelsen. Jag har vid studium av ärendet inte kunnat finna att propositionen år 1964 med ett enda ord antydde att lånet skulle läggas inom försvarskostnadsramen. Jag kan inte nu så här långt efteråt erinra mig om det över huvud taget talades om detta vid föredragningen i utskottet eller på annat sätt. Sannolikast är väl att ingen då hade en tanke på att lånet skulle läggas inom ramen, eftersom detta direkt strider mot de regler som försvarsöverenskommelsen hade dragit upp och eftersom man faktiskt då ännu litade på att överenskommelsen skulle följas. Även om en sådan kännedom förelåg år 1964 kan detta fall ändå icke jämställas med det som nu är aktuellt. Lånet till MHS-eleven utlämnades under ett av de första åren av nu gällande försvarsöverenskommelse, och i moti veringen för detsamma angavs att det företag som det avsåg att möjliggöra mycket snabbt skulle ge stora besparingar i form av lägre kostnader för traktamenten. Det har inför utskottet bekräftats att dessa vinster faktiskt uppkommit och varit så stora att de överstigit hela lånesumman under den löpande perioden. Att lånet utlämnades inom ramen hade därför ingen verkan i form av minskade möjligheter att betala de utgifter som enligt uppgjorda planer måste bestridas om försvarsförmågan skall upprätthållas.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

Herr talman! Den föreliggande punkten tillhör inte de större bland dem som gäller försvaret. Som herr Virgin alldeles nyss anfört, gäller den ett lån på 1,4 miljon kronor till en bostadsrättsförening för uppförande av bortåt 300 bostäder åt personal som flyttats ut från Stockholm till Ostkustens örlogsbas på Muskö. Kungl. Maj:t föreslår att lån skall utgå ur medel innanför ramen för försvarsutgifterna. I den reservation, som herr Virgin har redogjort för, anföres att enligt 1962 års försvarsbeslut dylika anslag i princip skall ligga utanför försvarets kostnadsram. För min del ämnar jag inte tvista om principens innebörd och huruvida den har övergivits eller inte. Det är nämligen många gånger svårt att bedöma i vilka fall medelsanvisning bör ske utanför eller innan för försvarets kostnadsram. Den frågan har också diskuterats vid åtskilliga tillfällen. 1962 års försvarskommitté fastställde visserligen riktlinjer härför, men det finns ju alltid gränsfall, och jag anser att det föreliggande är ett sådant. Herr Virgin har framfört den meningen att det här är fråga om nya uppgifter för försvaret och att kostnaderna sålunda bort ligga utanför ramen. Enligt försvarskommittén skulle vid ett sådant förhållande kostnaderna ligga utanför. Att jag dock inte ansett mig böra biträda den uppfattningen beror närmast på att omständigheterna i detta fall ligger något annorlunda till. Det är alldeles riktigt, som herr Virgin också framhöll, att därest bostadshus inte funnits att uppbringa på Muskö för den personal som skall tjänstgöra vid örlogsbasen, hade personalen i större utsträckning måst företa resor till och från arbetet, vilket hade medfört beiydande utgifter för statsverket i form av traktamenten och reseersättningar. Dessa kostnader skulle i så fall ha legat inom kostnadsramen. Därest staten genom lån till bostadsrättsföreningen möjliggör för den att bygga bostäder åt personalen, inbesparas dessa traktamenten och reseersättningar. Lånet utgörs ju av medel som skall betalas tillbaka. Pengarna är inte borta. Jag tycker att detta är skäl för att lånebeloppet läggs innanför ramen. Utskottet har så mycket större fog för denna åsikt som utskottet och riksdagen tidigare, vilket också herr Virgin framhållit, haft samma betraktelsesätt. Jag tänker då på samma sak som herr Virgin, nämligen riksdagens beslut år 1964 att lämna lån till en stiftelse för bostadsanskaffning åt eleverna vid militärhögskolan. Det bestämdes då att det lånet skulle ligga innanför kostnadsramen. I bostadsbristens Stockholm var det svårt att uppbringa bostäder för dessa elever. Genom att bevilja lån kunde statsverket undgå att utbetala traktamenten m.m. åt eleverna. Frå gan är om icke försvaret i realiteten snarare gör en vinst än en förlust genom denna anordning. Jag vill, herr talman, med hänvisning till vad jag här har anfört hemställa om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag kan gärna hålla med herr andre vice talmannen om att denna fråga inte är så omfattande ekonomiskt sett. Däremot är den principiellt viktig, eftersom det rör sig om huruvida man skall kunna lita på en träffad överenskommelse eller inte. Mot den bakgrunden tycker jag att det är mycket beklagligt att regeringsbänken står tom — som vanligt, skulle jag vilja säga — och att försvarsministern inte har velat besvära sig med att lämna kammaren den förklaring till förfaringssättet som inte har lämnats i propositionen. Det hade varit värdefullt om så hade skett. Jag hade i så fall velat fråga försvarsministern, om han verkligen vill göra gällande att den nu föreslagna åtgärden kan förenas med försvarsöverenskommelsens anda och innebörd. Jag har mycket svårt att tro, att försvarsministern skulle ha kunnat besvara den frågan med ja.

Jag tycker att detta klingar falskt, herr talman!

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 83 behandlas bl.a. anslagen till företagareföreningarna. Det har ofta varit en fråga med delade meningar. Oppositionen har krävt ökade anslag till föreningarna därför att man har ansett att de har gjort en värdefull insats för ökande av produktionen, effekti viteten och sysselsättningsmöjligheterna hos framför allt de mindre och medelstora företagen. I år föreligger inga motioner om ökade administrationsanslag till föreningarna generellt sett. De har bl.a. genom det ränteläge som varit rådande i varje fall intill våren 1967 haft högre egna inkomster än tidigare. Dock föreligger en reservation i anledning av motioner om ett extra bidrag av 100000 kronor till företagareföreningen i Jämtlands län. Oppositionspartierna har funnit de skäl som anförts i motionerna välgrundade. Det blir allt tydligare att de största strukturproblemen uppstår i de inre delarna av landet. Där är den industriella utvecklingen lägre, och erfarenheten har visat att det har varit svårare att driva en effektiv lokaliseringspolitik i dessa områden. Företagareföreningen i Jämtlands län har gjort berömvärda insatser för att i tid råda bot mot svårigheterna. Jag tror att det är angeläget att inte dröja med ett extra stöd i detta område; det blir både svårare och dyrare ju längre man dröjer. Det är angeläget att slå vakt om de aktiviteter som är på gång. Det extra belopp som här har begärts är i sammanhanget inte alltför oöverkomligt, men det kan betyda en lönsam insats för näringslivet och sysselsättningen i området. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utlåtandet. I samband med punkten om företagareföreningarna har också behandlats motionerna I:553 och II:691. Motionerna avser en framställning om ett årligt forskningsanslag på 150 000 kronor under en treårsperiod för forskningsoch utredningsverksamhet om de mindre och medelstora hantverksoch industriföretagens problem och förhållanden.

Vi motionärer skulle helst ha sett ett direkt bifall till motionerna, men statsutskottets förslag, att Kungl. Maj:t bör undersöka behovet av anslag, bör dock rimligen leda till att den begärda forskningen stödjes. Jag vill, herr talman, uttala förhoppningen om ett fortsatt ökat intresse från riksdagens sida för de frågor som har aktualiserats i motionerna.
Herr talman! I likhet med de två föregående åren står jag även i år som undertecknare av en motion i denna kammare med hemställan om att riksdagen för nästkommande budgetår under anslaget Bidrag till företagareföreningar m.fl. måtte anvisa ett med 100 000 kronor förhöjt anslag såsom särskilt bidrag till företagareföreningen i Jämtlands län för utökad rådgivningsverksamhet. Tillåt mig, herr talman, att redogöra för bakgrunden till detta äskande. Till följd av länets näringsstruktur har den allmänna utvecklingen medfört speciella problem i Jämtlands län. Den dominerande näringsgrenen inom länet är jordoch skogsbruket med binäringar, medan industrin har den relativt sett lägsta sysselsättningen av samtliga rikets län. Dessa förhållanden och problem har också uppmärksammats av Kungl. Maj:t, som redan år 1959 uppdrog åt länsstyrelsen i länet att i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen genomföra en utredning rörande länets näringsliv. åtgärdsförslag. Bland de förslag som utredningen redovisade i syfte att komma till rätta med problemen i Jämtlands län ingick en utbyggnad av företagareföreningens verksamhet i länet genom en höjning av det statliga administrationsbidraget med 230 000 kronor. I särskilda motioner till riksdagen underströks då också bl.a. behovet av ökade resurser för länets företagareförening. Dessa motioner avslogs dock med hänvisning till att strukturproblemen i Jämtlands län skulle vara av samma karaktär som i övriga norrlandslän, varför principiellt olikartade eller längre gående lokaliseringspolitiska insatser inte borde övervägas än för det norra stödområdet i övrigt. Enligt min mening har emellertid Jämtlands län strukturproblem av påtagligt större storleksordning än övriga norrlandslän. Andelen sysselsatta inom jordoch skogsbruk är större liksom andelen industriellt sysselsatta är väsentligt mindre än inom Övriga norrlandslän. Jämtlands läns <sysselsättningsproblem är också stora. I anmärkningsvärt hög grad har nämligen arbetslöshetsproblemen i länet hittills lösts genom en omfattande utflyttning av arbetskraft. Folkmängden i länet har hittills under 1960-talet reducerats med ungefär 10 000 personer. Den kvarboende befolkningen i Jämtlands län är illa betjänt av att sysselsättningssvårigheterna i länet till så väsentlig del som nu sker löses genom utflyttning av arbetskraft. En fortsatt befolkningsreduktion i samma takt måste inom en överblickbar framtid antagas ge ogynnsamma effekter även i länets huvudbygder genom att underlaget sviktar i första hand för de mest kvalificerade typerna av Sservice. Det finns enligt min mening starka skäl att i tid vara uppmärksam på denna del av lokaliseringsproblemen. Beträffande lokaliseringsstödet har erfarenheterna hittills visat att detta inte löser problemen i inlandet. Av hittills beviljat lokaliseringsstöd, alltså under de första ett och ett halvt åren, har endast 4,3 procent tilldelats företag i Jämtlands län. Sammanlagt har 22 företag i länet fått del av detta statliga stöd. Sysselsättningseffekten härav kan beräknas bli cirka 330 arbetstillfällen. Om hänsyn även tages till den under åren 1963—1965 bedrivna lokaliseringsstödverksamheten i form av statskommunala beredskapsarbeten och upplåtelser av investeringsfonder, kan länet uppskattas ha genom beslut under perioden 1963—1966 tillförts cirka 1300 arbetstillfällen inom basnäringar. Om den slutliga sysselsättningseffekten härav antages ha uppnåtts vid 1967 års slut, skulle länet alltså under en femårsperiod ha tillförts i medeltal 260 arbetstillfällen per år. Under samma tid kan man räkna med ett bortfall av sysselsättningstillfällen i länet på närmare 1000 per år. Nettoresultatet av sysselsättningsutvecklingen i länet är sålunda trots de statliga stödåtgärderna starkt negativt. Man kan konstatera ait Jämtlands län för att nå den industrialiseringsgrad som övriga norrlandslän har skulle behöva en ökning av antalet arbetstillfällen inom industrin med över 8300 eller ungefär 200 procent, och för att nå den genomsnittliga industrialiseringsgraden i riket skulle behövas en ökning med mer än 12300 industrisysselsatta, d.v.s. en ökning med ungefär 300 procent. Lokaliseringsstödets nuvarande utformning medför, som jag tidigare påtalat, att det inte kan främja utvecklingen för huvuddelen av befintliga företag inom länet. Med hänsyn till rådande förhållanden torde det därför ställas stora krav på småindustriföretagarna att driva och utveckla sina företag. Utvecklingen inom industrin går mot ökat underleverantörsförfarande. För mindre industrier inom vårt län, som helt saknar storindustri och som har få medelstora industrier och dessutom ett perifert läge med avseende på såväl större marknad som storindustri, blir kontaktproblemen större än för företag inom andra län. Detta torde också ha varit den väsentligaste orsaken till att det finns så få medelstora industrier inom länet. Företagareföreningen i Jämtlands län har mot bakgrunden av de speciella förhållandena i länet all anledning att ytterligare aktivera sig för att stödja och vidareutveckla den typ av företag som är dominerande, nämligen småindustrin. Företagareföreningen har också — såsom även påpekats av herr Jo han Olsson — gjort särskilda insatser för förmedlingsverksamhet, konsultverksamhet, försäljning, kalkylering, produktionsplanering etc. Resultaten av dessa initiativ har inneburit en positiv trend, men för att kunna fullfölja dem erfordras ytterligare resurser. En del av dessa initiativ har till och med fått avbrytas på grund av resursknappheten. Som jag inledningsvis påpekade föreslog den statliga utredningen en väsentlig utbyggnad av företagareföreningens verksamhet, vilket förslag emellertid har lämnats helt utan åtgärd. Det förtjänar också påpekas att det statliga administrationsbidraget till vår företagareförening successivt krympt från 70 000 kronor för budgetåret 1962/63 till 50 000 kronor för innevarande budgetår. Herr talman! Under de tre senaste åren har riksdagen beslutat att av administrationsanslaget till företagareföreningarna skall ett särskilt bidrag på 100 000 kronor utgå till Norrbottens läns företagareförening för verksamheten inom Tornedalen. Statsutskottet gör samma hemställan för budgetåret 1967/ 68 i det utlåtande vi nu behandlar. Jag vill livligt tillstyrka den framställningen. Men borde det inte av vad som nu framförts av såväl herr Johan Olsson som mig klart framgå, att det även i Jämtlands län råder sådana speciella förhållanden att ett särskilt bidrag till företagareföreningen där också är välmotiverat för en utbyggnad av dess verksamhet. Herr talman! Jag ber att få biträda herr Johan Olssons yrkande om bifall till den reservation som är fogad till detta utlåtande.

Herr talman! När det gäller företagareföreningarnas verksamhet pågår ju en utredning som — det viil jag gärna medge — tyvärr har hållit på med dessa frågor alltför länge. Den avser emellertid att avlämna sitt betänkande i september i år. Därför finns det all anledning att vänta att det kommer förslag om hur denna verksamhet skall läggas upp. I det förslag som kan väntas räknar utredningen med en förändring av bidragsgrunderna, och några speciella bidrag av den karaktär som tidigare utgått till Norrbotten för Tornedalen och sådana som nu krävs för Jämtlands län har man inte räknat med. Det beror framför allt på att med den nya lokaliseringspolitiska stödverksamhet vi har fått för det norra stödområdet anses det inte längre vara företagareföreningarnas direkta uppgift att syssla med liokaliseringsfrågor. Däremot är det alldeles klart att företagareföreningarna i vissa fall kommer att kopplas in för diverse utredningar bl.a. för länsstyrelserna och för arbetsmarknadsstyrelsen. Utredningen menar att företagareföreningarna skall ersättas för dessa arbetsuppgifter av den myndighet som begär deras medverkan. Av det skälet kan man inte säga att det finns anledning bifalla denna motion beträffande Jämtlands län, desto mindre som det enligt motionärernas uppfattning är fråga om att medlen skall användas till rådgivningsverksamhet. För oss som har sysslat med dessa frågor i utredningen står det tämligen klart att det inte finns några möjligheter att varje företagareförening skall kunna skaffa de experter som behövs, ty vi är väl alla överens om att vad som krävs är ett väl differentierat närings liv inom de olika regionerna. Det är helt enkelt otänkbart att varje företagareförening skall kunna bistå med den expertisen. Av det skälet menar vi att den utökade rådgivningsverksamhet som det blir frågan om här bör kunna tillhandahållas av statens hantverksinstitut genom att man skapar bättre förutsättningar för deras regionala verksamhet. Framför allt när det gäller Norrland finns det redan nu ett kontor i Luleå, och helt nyligen har det byggts upp ett kontor i Härnösand, som naturligtvis också bör kunna stå till tjänst med rådgivningsverksamhet till Jämtlands län. När herr Wikberg säger att administrationsbidraget successivt krymt så är det rätt när det gäller det direkta bidraget, men som här har påpekats, jag tror det var av herr Olsson, har föreningarna genom de högre räntemarginalerna fått ett betydligt ökat tillskott. Det är naturligtvis också statliga medel. Av det skälet har det heller inte i år — vilket herr Olsson också påpekade — kommit några speciella motioner om ökade bidrag. Föreningarnas administrationskostnader bör därför väl kunna täckas dels av det direkta administrationsbidraget och dels av de ökade räntemarginalerna. Vi i statsutskottets majoritet anser därför att man inte bör bifalla denna motion, och det finns alla skäl att tro att även om förhållandena är speciellt svåra i jämtlandsområdet kan det med likartade motiveringar även längre fram ställas krav från andra läns företagareföreningar. Jag tror att det vore en olycklig utväg om riksdagen tid efter annan skulle besluta om speciella bidrag till vissa föreningar. Jag anser att vi bör avvakta företagareföreningsutredningens resultat och se på det förslag som framlägges från utredningens sida för att lösa problemet med företagareföreningarnas ekonomiska bidrag från staten. Jag ber således, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker att herr Söderberg var så onyanserad i sin argumentering mot förslaget om bidrag till företagareföreningen i Jämtlands län, att det kanske bör sägas någonting också av en annan ledamot av den utredning som han här har redogjort för. Jag har ingenting att invända mot herr Söderbergs sakuppgifter i sammanhanget, men jag vill alldeles bestämt hävda att det som utredningen är inne på inte kan — som jag ser det — utgöra något hinder för att detta bidrag av 100 000 kronor skall kunna utgå till företagareföreningen i Jämtlands län. Jag anser tvärtom att det är i hög grad angeläget att ge detta bidrag — riksdagen har ändå accepterat principen i och för sig genom att ge företagareföreningen i Norrbottens län ett särskilt bidrag flera år i rad. Jämtland är nu en gång, som inte minst herr Wikberg här redogjort för, ett specifikt fall i detta sammanhang. Även om det kan konstateras att företagareföreningarnas verksamhet numera inte har direkt lokaliseringspolitiskt inslag, är det alldeles uppenbart, att det lokaliseringspolitiska arbetet och den verksamhet som företagareföreningarna bedriver aldrig kan skiljas åt. Herr Söderberg har här mycket riktigt sagt att föreningarna blir inblandade i sammanhanget när det gäller utredningsarbete och annat, och jag anser att det är ytterst angeläget att så sker och att så kommer att ske i fortsättningen. Å andra sidan kan emellertid aldrig en verksamhet som företagareföreningarna bedriver på det rent ekonomiska området direkt och helt skiljas från «den = lokaliseringspolitiska verksamheten, ty dessa saker hänger samman, som man brukar säga, som ler och långhalm. I detta sammanhang kan frågan ju ses på det sättet, att det kan vara angeläget att ge Jämtlandsborna denna förstärkning på 100000 kronor och betrakta den som ett led i den lokaliseringsverk samhet som ändå är så nödvändig och som måste bedrivas mera aktivt än som hittills har skett. Företagareföreningen får alltså här tillfälle att göra en insats för att kanske bevara de företag, som redan finns, och därmed minska angelägenheten av att bedriva en direkt lokaliseringspolitisk verksamhet. Jag ser detta närmast som ett medel att eventuellt förebygga eller i varje fall minska verkningarna av den fortgående sysselsättningsminskning som herr Wikberg här konstaterade. Det är en utomordentligt angelägen uppgift att försöka hindra den utvecklingen, ty om det hela sedan skall repareras i efterhand kommer det att kosta mycket, mycket mer både pengar och arbete att råda bot på dessa svårigheter än vad som skulle kunna ske om exempelvis dessa 100 000 kronor beviljades — det blev alltså en profylaktisk verksamhet så att företagareföreningen skulle kunna bevara de företag som redan finns och stärka deras positioner. Ur den synpunkten anser jag att det är ytterligt angeläget, ärade kammarledamöter, att företagareföreningen i Jämtlands län får dessa 100 000 kronor såsom en hjälp och kanske ännu mer som en uppmuntran i det utomordentligt värdefulla arbete som företagareföreningen ändock hittills har utfört och som skulle kunna stå som ett ledande exempel i många andra fall. Företagareföreningen spelar ju en väsentlig roll, och jag tror att det är angeläget att riksdagen visar den verksamhet som föreningen bedrivit sin uppskattning och sin uppmärksamhet genom att bevilja detta bidrag som jag tycker är så utomordentligt väl motiverat.
Herr talman! Herr Andersson i Brämhult har sagt i huvudsak vad jag avsåg att säga, och jag skall därför inte upprepa det. Låt mig bara få tillägga att riksdagen nu har fastslagit att det råder speciella förhållanden i tornedalsom rådet i Norrbottens län och därför beviljat ett extra bidrag åt företagareföreningen i detta län. Jag tror att vi kan vara överens om att det råder speciella förhållanden också i Jämtlands län. Vad är det då för fel att göra en likartad behandling i detta fall? När herr Söderberg säger att administrationsbidraget väl täcker de erfor derliga kostnaderna, är det nog en sanning med viss modifikation.

Herr talman! Att landstinget i Jämtlands län lämnar ett extra bidrag är, även om detta skulle vara det allra högsta i landet, i och för sig inte något märkvärdigt. Bidrag ger de flesta landsting. Om nu Jämtlands läns landsting har funnit skäl att lämna ett extra högt bidrag får landstinget genom det skatteutjämningsförfarande som tillämpas också ett stort bidrag av staten i det sammanhanget. När nu herr Wikberg talar om anställandet av konsulter bör det emellertid stå alldeles klart att det inte kan vara en vettig lösning på problemet att man för ett så pass begränsat område som Jämtland skall anställa speciella konsulter såsom experter på olika områden. Det måste vara betydligt förståndigare att lösa detta problem i större regionala sammanhang. Detta är statens hantverksinstitut redan inne på genom sitt regionalkontor i Härnösand, och det är en utveckling som företagareföreningsutredningen för sin del livligt tillstyrker. Vad jag menar med att det ökade bidraget täcker kostnaderna för verksamheten är att de ökade bidrag som utgår via räntemarginalerna mer än väl utiämnar minskningen i det direkta statliga bidraget. Därmed får föreningen i realiteten ett betydligt kraftigare ökat bidrag från staten än tidigare. När herr Wikberg, med anledning av att Norrbottens län fått ett extra bidrag, menar att detta kan vara skäl för att också Jämtlands län får det, tror jag det vore oklokt att nu, när ett förslag till omläggning av hela bidragsverksamheten väntas, utöka dessa speciella bidrag. Då uppstår naturligtvis skäl även för andra föreningar att begära liknande bidrag. Varför skulle inte företagareföreningen i Älvsborgs län kunna begära ett ökat bidrag för att stödja lokaliseringsverksamheten i exempelvis Dalsland, där man ju har speciella bekymmer? Det är faktiskt så att företagareföreningarna i fortsättningen inte så direkt skall syssla med lokaliseringspolitiska frågor utan i det sammanhanget medverka med att verkställa vissa utredningar. På den punkten hade herr Andersson inte någon annan uppfattning än jag, fast han nu säger att det jag framförde var onyanserat. Företagareföreningarna skall givetvis i den mån länsstyrelser och andra myndigheter så önskar kunna utföra utredningar. Det är företagareföreningsutredningens uppfattning — och jag tror att den också delas av herr Andersson — att detta arbete skall ersättas på ett speciellt sätt av de statliga myndigheter som utnyttjar företagareföreningarnas verksamhet.

Herr talman! I denna fråga föreligger det icke någon motiverad reservation, men vi är några ledamöter i utskottet som har reserverat oss blankt. Vi som har reserverat oss — och jag förmodar även andra — hade givetvis önskat att man skulle kunnat bifalla de motioner som föreslår att Svenska litteratursällskapet i Finland skall slippa betala den arvsskatt som egentligen skall utgå. Vi har emellertid böjt oss inför det faktum att bestämmelserna är sådana att Kungl. Maj:t icke har möjlighet att medge befrielse från skatten.

Frågan är hur det skall gå till. ännu har Kungl. Maj:t inte behandlat den framställning som gjorts om skattebefrielse. Jag vill för min del hoppas att Kungl. Maj:t väntar med ett avgörande till dess ändringar i arvsskatteförordningen ger möjlighet till befrielse. I utrikesdebatten avvek jag från det tema som de flesta ägnade sig åt, nämligen Vietnamkriget. Jag talade även om några nordiska frågor och berörde därvid språkproblemet i Finland. Jag tillåter mig att erinra därom i detta sammanhang. Det svenska språket i Finland befinner sig för närvarande i ett krisläge. Den språkstrid som pågår där innebär, såvitt jag kan förstå, att det finns stor risk för att det svenska språket skall komma att ytterligare hållas nere inom grundskolan. Det är ju tråkigt för oss svenskar som kommer att få ännu större svårigheter att göra oss förstådda i Finland, men för det nordiska samarbetet skulle det enligt min mening innebära en katastrof om denna utveckling gick vidare. Ett nordiskt samarbete som grundar sig på engelska språket är för mig en ytterligt, jag höll på att säga vidrig, tanke. Vi har ju haft det nordiska språket såsom en gemenskap som har förenat oss och gjort att vi har kunnat förstå varandra, även om det ibland kanske har skett med någon svårighet. Vi har lättare och bättre kunnat uttrycka vår uppfattning än vad som varit fallet, om vi varit tvungna att nyttja ett annat språk. Debatten i denna fråga vid Nordiska rådets möte i Helsingfors nyligen gav också vid handen att det inte bara är i Sverige den här frågan uppmärksammats. I de övriga nordiska länderna betraktas den på samma sätt. Tidningspressen i Norge och Danmark har givit tydliga uttryck för att språkfrågan i Finland har stor betydelse för samarbetet i Norden.

För Övrigt kan vi väl bara indirekt ge vårt stöd åt svenskt språk och svensk kultur i Finland. Vi kan göra det på flera sätt, som jag berörde i utrikesdebatten och som jag inte skall gå in på i dag. Det minsta vi kan göra är väl ändå att visa att vi själva har en djup förståelse för svenska språkets betydelse i Finland, inte bara för förhållandet mellan Finland och Sverige utan för hela det nordiska samarbetet.

I sitt utlåtande skriver bevillningsutskottet, som jag tidigare framhöll, att enligt utskottets mening bör bedömandena härvidlag kunna anförtros åt Kungl. Maj:t.

Det framgår av motionerna, liksom av utskottets utlåtande, att om Svenska litteratursällskapet i Finland varit en svensk juridisk person, så hade sällskapet antingen sluppit arvsskatt eller fått arvsskatten kraftigt reducerad. Som det nu är går en mycket stor del av arvet till skatt, vilket är ytterst beklagligt. Herr talman! Jag har med dessa ord endast velat understryka värdet och betydelsen av att en reform härvidlag genomförs snarast möjligt, och jag hoppas att regeringen drar på behandlingen av denna arvsskattefråga till dess att det finns möjlighet att bevilja Svenska litteratursällskapet i Finland befrielse från arvsskatt för ifrågavarande arv. Något yrkande utöver utskottets har jag alltså inte.
Herr talman! Jag har allvarligt bemödat mig om att försöka sätta mig in i vad utskottet anfört beträffande min motion om befrielse från arvsskatt för Svenska litteratursällskapet i Finland. Så mycket har jag förstått av utlåtandet att däri hemställts att motionen inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag tycker mig också ha uppfattat utlåtandet på det sättet — det står ju delvis i texten — att man understryker att denna skattelagstiftning, som all annan lagstiftning, understundom kan medföra följder i det enskilda fallet, vilka utgör icke avsedda, ibland stötande, konsekvenser. Jag tycker mig i utskottsutlåtandet kunna inlägga den uppfattningen att detta möjligen kan gälla i det ärende som aktualiserats. I varje fall tycks ärendet ha föranlett utskottet att hos Kungl. Maj:t beställa ett förslag om författningsändringar så att det alldeles otvetydigt skall framgår att Kungl. Maj:t har möjlighet att ge dispens från arvsskatt under vissa förutsättningar i ett fall som det nu aktuella. I enlighet med vad jag anfört i motionen kan man kanske ifrågasätta om Kungl. Maj:t inte har denna möj lighet redan nu. Det finns dock ingen anledning att ge sig in på de juridiska finurligheterna. Vad jag trots mina bemödanden inte riktigt kommit underfund med är om utskottet menar att Kungl. Maj:t redan nu har möjlighet att — t.ex. efter de linjer som finns angivna i motionen — främja ett tillgodoseende av förslaget enligt motionen — kanske i sista hand genom ett direkt förslag till riksdagen att den Nordenstrengska donationen skall meddelas skattebefrielse. är detta förhållandet — jag vågar kanske hemställa att någon talesman för majoriteten i utskottet som begriper detta bättre än jag gör vill upplysa om den saken — så skall jag avstå från något yrkande i ärendet. Om utskottet emellertid menar att det bemyndigande som Kungl. Maj:t nu förutsättes skaffa sig genom en författningsändring inte skall kunna göras tillämpligt på detta ärende — detta ärende som är själva incitamentet på den ifrågasatta författningsändringen — tycker jag att man har kommit i en mycket tråkig situation. Jag kan nog inte på samma sätt som herr Lundström nöja mig med en förhoppning om att Kungl. Maj:t skall ligga och dra på ärendet, utan jag skulle vilja hoppas på ett förtydligande av någon talesman från utskottet vad man har menat på den här punkten. Låt mig dock, herr talman, i allra största korthet lämna en liten kommentar till vad ärendet rör sig om och knyta några reflexioner till formuleringar som förekommer i utlåtandet. Svenska litteratursällskapet har enligt sina stadgars § 1 till uppgift att samla, bearbeta och offentliggöra vwvittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland, att främja inhemsk forskning rörande svenska språket och litteraturen samt att främja inhemsk litterär verksamhet på svenska språket genom prisbelöningar och understöd. Svenska medborgare har i alla hänseenden där litteratursällskapet är verksamt jämställts med finländska när det gäller understöd, prisbelöningar och bidrag.

Det är naturligtvis en fråga om värderingar, och sådana kan ju alltid diskuteras. Under åren 1937—1964 har sällskapet emellertid, såsom jag framhållit i motionen, lämnat understöd åt ett mycket stort antal svenska forskare, bl.a. åt historiker, litteraturhistoriker och teaterhistoriker, personer som Beth Hennings, Henrik Schäck, Agne Beijer, Oscar Antonsson, Åke Setterwall och Sten Carlsson och andra som jag angivit i motionen. Dessa är i och för sig tillräckliga garanter för att det är en verkligt vetenskaplig forskning som man understödjer på ett betydelsefullt och tungt vägande område. I ett annat avsnitt har utskottet uttalat att det skulle vara angeläget med en viss reciprocitet mellan olika länder i frågor av detta slag. Det finns naturligtvis ingen anledning att invända något mot ett sådant resonemang, men jag skulle vilja understryka att denna reciprocitet inte nödvändigtvis behöver ta sig uttryck i högtidliga konventioner utan också kan komma fram i ett praktiskt handlande. Jag har i motionen lämnat exempel på hur den finska staten har visat en utomordentlig generositet när det gäller en donation som är ganska snarlik den nu aktuella. Det gällde en donation för ett tiotal år sedan av en finländare till Uppsala universitet. Jag tycker att en motsvarande generositet från svensk viss arvsskatt sida icke vore omotiverad, utan att jag därför skulle behöva bli beskylld för att lida av en olycklig och kanske obesvarad kärlek till finländsk kultur. Herr talman! Jag avstår för ögonblicket från att framställa något yrkande.

Herr talman! Bevillningsutskottet är helt överens om att dessa båda motioner bör avstyrkas. Detta är det väsentliga i sammanhanget. Det bör kanske också tilläggas att motionären i andra kammaren har deltagit i ärendets behandling i utskottet och varit med om att fatta det beslut som vi är överens om. Det finns flera skäl för detta, men vad jag framför allt vill framhålla är att riksdagen inte bör ta ställning till enskilda fall. Om befrielse från skatt skall beviljas, bör en sådan fråga handläggas av regeringen. Riksdagen bör begränsa sig till att dra upp de normer efter vilka skatt skall tas ut. även om den stiftelse som det här är fråga om hade varit svensk, är det inte alldeles säkert att den hade blivit befriad från skatt; förmodligen hade det blivit en viss reducering och eftergift. Vad gäller motionärernas uppfattning, som också refererades av herr Lidgard, om att vi bör ha nordiska bestämmelser på detta område kan sägas att utskottet säkerligen är helt överens med motionärerna på denna punkt. Vi har dock mycket starkt tryckt på att om det skall bli sådana bestämmelser, skall dessa självklart komma till stånd efter förhandlingar, under vilka man kommer fram till både ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i det avseendet. Herr Lidgard frågade vad utskottets utlåtande egentligen innehåller och om man får tolka det så att ett bifall till utskottets hemställan innebär att den ifrågavarande ansökan från stiftelsen kan bifallas.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

Herr talman! Herr Fälldin har frågat mig dels om jag för framtiden avser att upprätthålla principen att ombudskostnader vid fall av frivillig överenskommelse i naturvårdsärende skall bäras av markägaren, dels — om så är fallet — om jag anser att viljan till frivillig uppgörelse kommer att minskas från markägarnas sida och om en sådan utveckling kommer att skada naturvårdsfrågornas lösning. Någon bestämmelse om markägares ombudskostnader vid frivillig överenskommelse finns inte i naturvårdslagen. I propositionen med förslag till naturvårdslag underströk jag vikten av att uppkommande ersättningsfrågor = i största möjliga utsträckning löstes förhandlingsvägen. Denna uppfattning hyser jag alltjämt. Anlitande av ombud och kostnaderna härför är i första hand en fråga för säljaren. Huruvida sådana kostnader bör beaktas kan enligt min mening inte bedömas generellt utan måste bero på omständigheterna i varje enskilt fall. Avgörande för köparen—staten bör vara om den totala kostnaden står i rimligt förhållande till fördelarna från naturvårdssynpunkt av fastighetsförvärvet. Jag tror inte att en tillämpning efter dessa riktlinjer kommer att minska markägarnas benägenhet för frivilliga överenskommelser.

Herr talman! Jag ber först att få uttala ett tack till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret på min interpellation. Jag vill säga, att jag finner det anmärkningsvärt att den högste ansvarige för naturvården här kan tillåta sig att behandla en för dennas framtida utveckling så viktig frågeställning på ett — förlåt att jag säger det — så lättvindigt sätt. Alla som arbetar med dessa frågor framhåller att ersättningsspörsmålen i naturvårdssammanhang är komplicerade. Oavsett om det gäller att lämna ersättning för någon form av begränsning av ägarens — eller med ägaren jämställds — nyttjanderätt eller om det gäller försäljning av en del av en fastighet föreligger odiskutabelt svåra värderingsfrågor. Vad innebär t.ex. begränsning av avverkningsrätt, dikningsförbud, förbud mot jakt och fiske i ekonomiskt avseende för den som drabbas härav? Eller hur påverkas fastighetens restvärde genom en avstyckning av ett markområde av en viss storlek? Jag tillåter mig att anta att inte ens jordbruksministern är beredd att utan anlitande av sakkunnigt biträde försöka fastställa det objektiva värdet i sådana fall. än mindre kan man då begära att fastighetsägare i allmänhet utan medverkan av sakkunnigt biträde skulle vara i stånd att seriöst diskutera dessa ersättningsfrågor. Men hela denna problematik avvisar jordbruksministern i svaret med följande ord: »Anlitande av ombud och kostnaderna härför är i första hand en fråga för säljaren. Huruvida sådana kostnader bör beaktas kan enligt min mening inte bedömas generellt utan måste bero på omständigheterna i varje enskilt fall.» Vi får dock inte glömma att säljaren befinner sig i en uttalad tvångssituation, eftersom redan det interimistiska förbudet — som dessutom kan förlängas — innebär intrång och begränsning av nyttjanderätten. Säljaren kan naturligtvis avvakta ett definitivt förbud och stämma kronan. Det är då, såsom jag anfört i min interpellation, reglerna i 36 § naturvårdslagen som blir tillämpliga. I detta läge är säljaren eller markägaren garanterad rätt till ersättning för rimliga ombudskostnader. Säljaren eller markägaren kan naturligtvis också använda en annan metod. Han kan begära dispens från de förbud som de interimistiska bestämmelserna innehåller. Får han nej på dessa dispensansökningar, kan han ta ut stämning för att få ersättning. Jordbruksministerns attityd kan jämföras med justitieminister Klings inställning i hithörande frågor.

Frågan gällde därvid, att rätt inte skulle medges att föra talan ända upp till högsta instans och att säljaren därvid alltid skulle vara garanterad fri rättegång. Tyngdpunkten i processen skulle i stället förläggas till första instans. Det hade klart uttalats, att man skulle försöka behandla varje seriös begäran om en undersökning för att söka få fram det objektiva värdet i första instans. Statsrådet Kling framhöll följande: »Jag anser också att en reform bör göras men denna bör ske med varsamhet och under beaktande av de grundsatser som präglar svensk rätts inställning till tvångsavhändelser över huvud.» Man kan mot denna bakgrund fråga, vad det är som gör att jordbruksministern inte ansluter sig till denna grundsats. Ansvariga departementschefer för andra områden har ju gjort det, vilket framgår av den praxis som har utvecklats i fråga om t.ex. vägbyggande, vattenkraftutbyggnad o. s. v. Den egendomligaste meningen i svaret är väl ändå den som lyder: »Avgörande för köparen—staten bör vara om den totala kostnaden står i rimligt förhållande till fördelarna från naturvårdssynpunkt av fastighetsförvärvet.» Jag förstår inte att denna deklaration, som jag ur andra synpukter kan ansluta mig till, egentligen hör hemma i detta sammanhang. Säljarens rätt — enligt av regering och riksdag godtagna grundsatser — kan ju inte göras beroende av om ett naturvårdsområdes värde ur skilda och vida naturvårdssynpunkter skall anses svara mot den köpeskilling eller den ersättning, som parterna eller domstol försökt att så objektivt som möjligt fastställa. Till sist vill jag anmäla att min bedömning beträffande den framtida utvecklingen inte sammanfaller med jordbruksministerns — mot den här tecknade bakgrunden. Skall vi slippa ifrån en utveckling, som innebär att domstolarna överhopas av ersättningsmål enligt naturvårdslagen, krävs det att såväl markägarna som de myndigheter på olika nivåer som har att handlägga dessa frågor i fortsättningen inte skall vara beroende av en från-fall-tillfall-prövning i departementet av säljarens eller markägarens nödvändiga ombudskostnader.
Herr talman! Jag är något förvånad över att herr Fälldin finner anledning att uppträda i så här undervisande ton och så att säga ange, hur man skall uppträda vid bedömning av förvärvsärenden av ifrågavarande slag. Först och främst vet jag inte vad herr Fälldin har för grund för att över huvud taget ställa denna fråga.

För att kunna nyttja den fick man förutsätta köp av ytterligare ett antal fastigheter. Vi fann att det inte var lämpligt att göra ett sådant köp vid detta tillfälle. Därför begränsades köpesumman så, att den skulle kunna täcka möjligheterna att förvärva de centrala fastigheter i området, som var av intresse. Det förvärvet har sedan också skett. I vissa andra förvärvsärenden har man funnit anledning att godta samtliga kostnader som uppkommit, också sådana som redovisats som särskilda utredningskostnader i samband med marköverlåtelsen. Men, herr Fälldin, om jag utan vidare skulle stå här och säga, att staten är beredd att generellt ersätta markägare för utredningskostnader och ombudskostnader som han tar på sig, skulle vi hamna i en ganska orimlig situation. Då skulle de mest självklara förvärv kunna leda till skyldighet för staten att utge ersättning för kostnader som inte varit motiverade för förvärvet. Här gäller det ju ändå om man verkligen skall köpa mark när man har bestämt sig för att köpa. Naturvårdslagen öppnar ju även möjligheter för andra arrangemang. Man kan tänka sig årlig ersättning till markägaren för det in trång som vållas. I åtskilliga fall, då det allmänna inte kan förvärva marken till rimligt pris — det kan t.ex. gälla ett område avsett som socialt reservat för att tillgodose det rörliga friluftslivet — kan man ju mycket väl tänka sig att köpa på annat håll, där priset är fördelaktigare. I detta läge, då herr Fälldin faktiskt inte har något fall att peka på och då vi hittills haft endast ett fåtal ärenden i denna fråga, förstår jag inte att han finner anledning att uppträda på det sätt som han här har gjort och mästra om hur naturvårdslagen skall uppfattas. Herr Fälldin har funnit anledning att dra en parallell med expropriationslagen, men den jämförelsen haltar därför att det, som jag redan har sagt, här inte är fråga om att ägaren befinner sig i ett tvångsläge. Man kan tänka sig andra former än köp eller man kan vilja ha en reglering till stånd. Man kan också tänka sig att avstå från förvärvet, och då slipper också fastighetsägaren lida någon skada.

Herr talman! Huruvida jag använde mig av något slags undervisande metod eller inte tjänar väl egentligen inte något intresse att vi diskuterar. Jag har bara tillåtit mig att referera hur justitieministern ser på liknande frågor. Jag har tillåtit mig referera hur man har bedömt dessa frågor i angränsande rättsområden, och jag har inte gjort annat än anslutit mig till den tolkning som framkommer ur detta. Jordbruksministern försökte vidare göra gällande att det i sådana här naturvårdsärenden, intill dess man slutligen har prövat exempelvis en förvärvsfråga, inte skulle föreligga något tvångsläge för markägaren. Även med risk för att bli beskylld för att undervisa tillåter jag mig konstatera, att det beträffande Hallandsfallet — om vi nu får använda det som bakgrund till den mera principiella diskussionen — väl är tio år sedan det dåvarande naturskyddsrådet skrev och hemställde att området skulle fridlysas. Var och en vet väl att en sådan skugga över en fastighet påverkar dess marknadsvärde. Det är ofränkomligt. År 1962 lades det första interimistiska förbudet, och det gick så småningom ut. Man fortsatte att förhandla, och då fick man ett interimistiskt förbud till. Om jag är riktigt underrättad var förbuden av den karaktären, att områdena i fråga uteslutande skulle användas som betesmark. Men detta måste ju samtidigt innebära förbud att avverka skog, eftersom man ur sociala synpunkter måste försöka rädda området något så när i dess nuvarande skick. Fastighetsägaren kan följaktligen mot bakgrunden av detta interimistiska beslut inte göra en avverkning.

Den möjligheten står ju öppen enligt naturvårdslagen. Jag vill inte heller utan vidare godta resonemanget, att man här inte skulle kunna dra en parallell med expropriationslagstiftningen. I båda fallen har ju samhället möjlighet att i sista hand tillgripa ett tvångsförfarande. Jag har i interpellationsmotiveringen också sagt, att det är mot bakgrunden av Hallandsärendet som jag har rest den principiella frågan. Jag har självklart all förståelse för att man kan vilja begränsa ett naturreservat i dess geografiska omfattning. Så har ju i Hallandsfallet skett i två etapper — det interimistiska förbudet rymde tidigare ett större område. Parterna hade kommit överens om ett visst område, men det har jordbruksministern reducerat — jag hänvisar då till vad statsrådet själv har yttrat — och det har jag ingenting emot. Men att sedan göra gällande, att markägarna därför har haft formell möjlighet att få gottgörelse för ombudskostnader, kan jag inte se att det finns något stöd för i ifrågavarande resolution. Visserligen har jordbruksministern inte accepterat ett annat inslag i den preliminära köpehandlingen = heller, nämligen att ränta inte skulle utgå från dagen för handlingens upprättande utan först från det att resolutionen kom. Detta innebär visserligen att räntebeloppet begränsas, men det ger såvitt jag förstår inte utrymme för gottgörelse åt markägarna för ombudskostnader. Däremot har statsrådet uttryckligen sagt ifrån att de med köpen förenade utgifterna för lantmäteriförrättningar skall bestridas från investeringsanslagen. Om det varit statsrådets mening att även ombudskostnaderna skulle bestridas av detta anslag, hade det ju varit skäl att ge detta till känna. Det skulle ha förebyggt missförstånd inte bara från min sida, det försäkrar jag, utan som jag nämnt även från myndigheter som har att handlägga dessa frågor på olika nivåer. Det intressanta är ju å andra sidan, att även om jag har frågat om naturvårdslagstiftningen i hela dess vidd, så har statsrådet uppenbarligen svarat bara i sådana fall som avser fastighetsförvärv. Men vi vet ju, exempelvis genom strandskyddsförordnanden med dispensförfaranden, intrångsfrågor för att klara naturreservat o. s. v., att det är den typen av ersättningsfrågor som åtminstone antalsmässigt kommer att bli dominerande.
Herr talman! Jag antar att herr Fälldin har möjlighet att i naturvårdsnämnden ta reda på hur många interimistiska förbud som är utfärdade i vårt land. Många av dem har tillkommit för att man skall få rådrum för den nödvändiga planeringen. Vi måste naturligtvis då anta att det inte blir möjligt att genomföra allt det som diskuteras. Begränsningar är ofta föreslagna i frågor som kan gälla t.ex. en hel kuststräcka, och förvärvet måste naturligtvis när utredningsarbetet blir färdigt begränsas till de områden som vi finner vara mest värdefuila. Man kan således inte utgå ifrån att det förhållandet, att det föreligger ett interimistiskt förbud, skall leda till att staten så småningom skall inlösa alltsammans. Situationen är således inte alls den som herr Fälldin utgår ifrån, och jag tycker att de mycket godtyckliga paralleller som herr Fälldin drar med annan lagstiftning är ovidkommande. Ty vi skall hålla oss till naturvårdslagen i detta sammanhang, och som jag sagt föreligger i dessa fall inte den situation, som kan inträffa om man exempelvis måste bygga en väg över ett område. Då finns det inte någon annan utväg än att göra ett ingrepp i naturen. Man ödelägger möjligheterna att odla på åkern o. s. v. Vägen måste ju fram. Det är klart, att detta är en helt annan situation än den som föreligger om man skall reservera ett skogsområde för det sociala friluftslivet eller någonting i den stilen. Jämförelserna haltar. Jag har att hålla mig till naturvårdslagen.

Herr talman! Det är riktigt att vi inte har så förfärande många interi mistiska förbud, och jag kan tänka mig att acceptera att man i vissa lägen måste ha dem för att få en möjlighet att se över läget. Jag är mycket medveten om att man inte har en framförliggande planering så att man har kunnat göra en nödvändig angelägenhetsgradering. Att därifrån sedan föra över diskussionen till att jag står här och i första hand vill ha garantier för även de allra första kontakterna, för att klarlägga vilka värden det rör sig om, att man där skulle vara garanterad ersättning för ombudskostnader är det ändå ett ganska långt steg. Jag påminner, herr statsråd, om frågeställningen i min interpellation, som avsåg att upprätthålla principen om ombudskostnader vid fall av frivillig överenskommelse i naturvårdsärenden. Det är alltså inte fråga om att ägaren skulle ha garantier i förväg. Orsaken till att jag framställt frågan var att markägarna under tio års utredningsarbete hade tålt detta intrång utan att utnyttja möjligheten till dispensprövning och gå till rättslig prövning. Den i avtalet begärda ombudskostnaden tål såvitt jag förstår mycket väl en jämförelse med vanliga mäklararvoden, om man tar hänsyn till att det var tre eller fyra fastigheter det rörde sig om. Gäller det själva skäligheten i ombudskostnadens storlek, så har man t.ex. i Vattenfall eller Väg och vatten en möjlighet att pröva frågan separat, vid sidan av själva ersättningen för intrånget eller för fastighetsdelen. Jag upprepar vad jag sade förut, att säljarens rätt inte kan få göras beroende av om naturvårdsområdets värde ur olika naturvårdssynpunkter kan anses svara mot den köpeskilling som antingen parterna eller en domstol har försökt att objektivt fastställa. Om det nu är ett tvångsförfarande — men inte helt lika ett expropriationsförfarande — vad finns det då för skäl att just i naturvårdslagen sätta den huvudregeln ur spel att vederbörande skall få sin rätt utan kostnad? Det är mot detta som jag har anmärkt, och jag står fast vid att min fråga har gällt naturvårdsärenden över huvud taget och när frivillig uppgörelse har träffats. Jag kan inte vanlig addition och subtraktion om det i den summa som har utgått i Hallandsfallet finns utrymme för ombudskostnaderna efter det att ränta är debiterad.
Herr talman! Eftersom herr Fälldin intresserat sig så för detta fall skall jag bara be honom att räkna! I så fall kanske han kommer till ett resultat som är tillfredsställande för honom. Jag tror att det åtminstone kan vara lönt mödan att göra det.

Herr talman! Herr Eriksson har frågat, hur regeringen bedömer olägenheterna av att företag — icke minst så dana med specialinriktad tillverkning — inom de av investeringsavgiften drabbade sektorerna varslat om nedläggningar i inte obetydlig omfattning. I de varselrapporter avseende personalinskränkningar som inkommit till arbetsmarknadsstyrelsen under första kvartalet 1967 har i tre fall, som berör sammanlagt 82 personer, angetts att inskränkningarna beror på avsättningssvårigheter som delvis har samband med investeringsavgiften. Investeringsavgiften har således endast i mycket begränsad utsträckning orsakat sysselsättningssvårigheter för enskilda företag. Jag vill vidare framhålla att aktiviteten på byggnadsområdet förutses bli hög under den närmaste framtiden och att ökat byggande inom andra sektorer, i enlighet med investeringsavgiftens syfte, kan väntas ersätta bortfallet av avgiftsbelagda byggnasprojekt. Undantag från investeringsavgift i syfte att hålla uppe sysselsättningen i vissa företag eller för viss tillverkning är inte möjliga såvida inte syftet med avgiften skall förfelas på viktiga områden.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet Sträng för svaret. Det som föranledde mig att ställa denna fråga var det besvärliga läge, som en del företag råkat i genom införandet av den 25-procentiga investeringsavgiften. För vissa typer av företag, särskilt sådana som har specialinriktad tillverkning, har det redan uppstått avsättningsproblem. Statsrådet Sträng nämner i svaret siffror för första kvartalet 1967 och drar därav den slutsatsen, att investeringsavgiften endast i mycket begränsad utsträckning orsakat sysselsättningssvårigheter för enskilda företag. Jag skulle vilja göra den kommentaren, att det är hitintills som varsel om driftsinskränkningar skett i begränsad omfattning. Tyvärr förhåller det sig nog så att svårigheterna för specialinriktade företag att få avsättning för sina produkter kommer att öka. Finansministern slår i sitt svar fast att det inte går att göra några undantag från investeringsavgiften för att hålla uppe sysselsättningen vid de drabbade företagen. Låt mig då efterlysa vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att hjälpa de företag, som nu hotas av stora driftsinskränkningar. Jag är medveten om att sådana insatser får prövas mot bakgrunden av den lokala arbetsmarknadssituationen. Finansministern och jag är säkert överens om att det är viktigt att hålla dessa företag vid liv dels ur sysselsättningssynpunkt, dels av den orsaken att det när investeringsavgiften försvinner kommer att föreligga ett uppdämt behov av just de produkter, som de aktuella företagen tillverkar.

Herr talman! Det är naturligtvis alldeles ofrånkomligt att man får ta de konsekvenser, som här har nämnts, Det kan ju tänkas att det finns företag, som har specialiserat sig på en tillverkning av just sådana produkter som det här gäller — jag är väl ungefär på det klara med vilket företag interpellanten avser. Men det förändrar ju inte slutsatserna. Rör det sig om ett företag som har tillverkat speciella fönster som passar i bankhus och kontorshus, så står det företaget i en besvärande situation nu. Skulle det finnas företag som har specialiserat sig på kyrkbänkar, så kan samma situation inträda där, och skulle det finnas företag som har specialiserat sig på bankdiskar, så kunde det naturligtvis uppstå samma situation där. Men alla dessa konsek venser var vi beredda att ta när vi sade att det i detta läge ändå är bättre att inrikta krafterna på sådana avsnitt inom byggnadsfältet, där vi anser att det är viktigare att vi disponerar vår arbetskraft och våra kapitalresurser. De företag som här kommer i kläm får väl söka sig fram till en omställning av produktionen. I den mån vi får sysselsättningssvårigheter här, får de behandlas på precis samma sätt som när vi får sysselsättningssvårigheter vid andra företag och på andra områden. Det skall ju nu också bli en aktiviserad arbetsmarknadspolitik. Vad gäller det företag som interpellanten åsyftar ligger det dessutom inom det s.k. stödområdet, och där finns även de lokaliseringspolitiska möjligheterna om det skulle visa sig lämpligt att utnyttja dem. Svaret på interpellantens fråga om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta, kan inte ges på annat sätt än att med de medel och de metoder som vi har till vårt förfogande får vi uppmärksamma denna verksamhet såväl som alla andra verksamheter där omställningssvårigheter uppstår.

Herr talman! Det är riktigt som finansministern säger att det är ett speciellt företag i min hembygd som gjorde att jag fick blicken riktad på denna fråga. Det är ett specialinriktat företag som tillverkar element till kontorshus och förvaltningsbyggnader och som nu praktiskt taget står utan order. Dessutom ligger företaget i en region där det råder stora svårigheter på arbetsmarknaden just nu, vilket både länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsstyreisen understrukit. När jag efterlyser åtgärder, är jag tacksam för att jag fått det svaret att regeringen kommer att bedöma saken så att insatser måste göras från det allmännas sida. Jag utgår ifrån att det blir i form av kreditgarantier eller omställningsstöd och liknande. Jag tolkar också statsrådet Strängs senaste anförande så, att han är överens med mig om att dessa företag måste hållas vid liv. Statsrådet räknade upp några specialtillverkningar — kyrkbänkar, fönster o. s. v. Det är väl ändå så — det borde vi kunna vara överens om — att investeringsavgiften under denna tid kommer att slå ganska hårt och att det kommer att bli stora besvärligheter för vissa företag. De siffror som vi nu fått är som jag tidigare antydde endast en början. Det är jag tyvärr övertygad om.

Herr talman! Herr Svanström har frågat när jag avser att ta ställning till frågan om apoteksteknikerna i ansvarshänseende skall hänföras till kategorin medicinalpersonal. Svenska apoteksteknikerförbundet har gjort en framställning i ämnet, som remitterats till medicinalstyrelsen för yttrande. Styrelsen har upplyst att fråga uppkommit att hänföra även vissa andra personalgrupper till medicinalpersonal och att styrelsen avser att i ett sammanhang behandla samtliga berörda personalgruppers ställning i ansvarshänseende. Det är ännu för tidigt att ange vid vilken tidpunkt ställning kan tas till frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Herr statsrådet anser att det ännu är för tidigt att ta ställning till det här problemet, som har aktualiserats med anledning av en framställning från apoteksteknikernas förbund. Denna framställning gjordes den 25 maj förra året. När remissen till medicinalstyrelsen ägde rum känner jag självklart inte till, men det är väl ganska naturligt att vederbörande känner sig litet oroade av den långa tid som förflutit innan något besked har kunnat lämnas. Orsaken härtill säger statsrådet nu vara att medicinalstyrelsen har övervägt att också bedöma frågan om andra personalgruppers inträde under samma ansvarsbestämmelser. Jag kan inte bedöma vilka andra kategorier av arbetsgrupper det kan vara fråga om, men det skulle givetvis vara intressant att veta om dessa grupper har sådan betydelse att det motiverar ett så långt uppskov som det här rör sig om. Jag ber, herr talman, att få begagna tillfället att i någon mån ytterligare utveckla de synpunkter som anförts i den förutnämnda framställningen. Apoteksteknikerförbundet har önskat att den del av dess medlemmar, som antingen har fullständig yrkesutbildning eller har tjänstgjort i yrket under fem år, i ansvarshänseende skulle få samma ställning som enligt dess mening motsvarande andra grupper. Dessutom är att anteckna det förhållandet att enligt krigssjukvårdslagen de här teknikerna skulle komma att hänföras till medicinalpersonal för den händelse denna lag till äventyrs skulle träda i funktion. Man menar vidare att en sådan utökad ansvarsställning inför medicinalstyrelsen skulle ge större garanti för att arbetet utförs enligt gällande föreskrifter. Man pekar också på att under en tioårsperiod en väsentlig förskjutning i personalens sammansättning har ägt rum, till större antal tekniker i förhållande till apotekare och farmaceuter. Antalet apotekare och receptarier har ökat med 28 procent, medan apoteks teknikerna har ökat med 38 procent. Detta får man väl ta som ett bevis för att sistnämnda personalkategori ökar i betydelse. Det innebär också att de arbetsuppgifter som numera läggs på dem är sådana, att de tarvar yrkeskunnande, ansvarskänsla och förmåga till självständigt arbete. Jag skall här inte gå in på den yrkesutbildning som denna kategori har. Jag skall bara helt kort nämna att den består av studier vid yrkesskola, studier per korrespondens, studier vid kvällskurser på yrkesskola eller hos TBV och dessutom den gamla vanliga lärlingsutbildningen, som ju inte heller är att förakta i detta sammanhang. Jag skulle, herr talman, ha varit mera nöjd med svaret om jag hade kunnat få besked om att ett ställningstagande snart är att vänta. Men jag kan ju här inte tvinga fram ett besked på denna punkt, utan ber att än en gång få tacka statsrådet Aspling för svaret.
Herr talman! Jag är den förste att vilja understryka, att den personalgrupp herr Svanström här talar om, apoteksteknikerna, utför ett både viktigt och ansvarsfullt arbete. Jag skulle kunna tillägga att jag själv har ett visst för flutet, då det gäller denna yrkesgrupp. Jag vill gärna säga, att det här är fråga cm en arbetsgrupp inom ett viktigt arbetsområde. Jag har också anledning, herr talman, att tillägga, att vad på mig ankommer, skall inte ärendet fördröjas. Men herr Svanström ställde en fråga till mig, och det var därför jag begärde ordet igen. Han ville veta vilka andra grupper som kommit att bli aktuella. Det gäller fem grupper: psykologer, 1ogopeder, arbetsterapeuter, bandagister och sjukhusfysiker. De begär på samma sätt som apoteksteknikerna att i ansvarshänseende bli hänförda till kategorin medicinalpersonal. När medicinalstyrelsen således har ett mycket stort antal grupper att ta ställning till, är det ganska naturligt att man vill pröva dessa frågor i ett sammanhang.
Herr talman! Jag ber att få tacka för beskedet vilka andra grupper det gäller. Jag ber också att få tacka för det omdöme herr statsrådet givit om den personalkategori jag har berört i min fråga. Jag tar det sagda till intäkt för att herr statsrådet är beredd att handla så snabbt som det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! I det föreliggande utlåtandet är det fråga om en utbyggnad och omläggning av journalistutbildningen. Den har sedan några år bedrivits vid två journalistinstitut, ett i Göteborg och ett i Stockholm. Det har varit en ettårig utbildning. Nu föreslås att dessa institut skall omvandlas till journalisthögskolor. Meningen är att vi därigenom skall få förbättrad utbildning av journalister. Denna utbildning vid högskolorna skall vara tvåårig. Egentligen innebär det bara en ökning med en termin, därför att för inträde till journalistinstituten krävdes, att vederbörande skulle ha en förpraktik på minst ett halvt år. Nu har man så att säga bakat in praktiken i utbildningen. De studerande vid journa listhögskolorna skall först få en ettårig grundkurs. Sedan avbryter de studierna för att få en termins praktik hos tidningarna. Därefter återvänder de till högskolorna och får en termins fördjupning i sina studier. Jag skulle tro att den här ordningen med praktiken inlagd under utbildningstiden hälsas med tillfredsställelse från tidningshåll. Förpraktiken, som skulle vara en grund för att komma in på journalistinstituten, ställde till åtskilliga besvärligheter. Det var naturligtvis många som spekulerade på att komma in på instituten och som därför ville ha praktik. Det var svårt att på tidningarna bereda plats för alla dessa. Nu blir det alltså endast de som redan har utbildning som kommer och söker praktikplatser, och man vet i förväg hur många det är frågan om. Det måste också vara förmånligare för tidningarna att få praktikanter som under ett år har ägnat sig åt studier för att bli journalister. De är alltså inte rena noviser, när de kommer till tidningarna utan har en del förkunskaper. Därigenom blir det naturligtvis lättare att på tidningarna ge dem ett mera meningsfyllt arbete. Utredningsmannen hade föreslagit en fördubbling av elevantalet vid journalistutbildningen, d. v. s. från 150 till 300, men departementschefen har stannat för en ökning från 150 till 240. I andra avdelningen har vi ansett det klokt att stanna vid den sistnämnda siffran. Vi hoppas, men är inte säkra på, att den s.k. tidningsdöden är ett avslutat kapitel. Därför är det klokt att inte utbilda mer folk än vad man har möjligheter att bereda platser åt. Vi har varit nästan fullständigt eniga i avdelningen, då det gäller den här utbildningen. Det är egentligen bara på en enda punkt som vi inte har kunnat komma sams, och den gäller akademikerna och journalistutbildningen. Vid journalistinstituten har det funnits en akademikerlinje. Den som har haft t.ex. fyra akademiska betyg har kunnat kom ma till journalistinstitut och få utbildning utan att behöva delta i full utsträckning i undervisningen vid institutet. Trots detta har den utbildningen inte varit särskilt lockande. Endast ett tiotal akademiker har försökt sig på den. Nu föreslår departementschefen att akademikerlinjen skall bibehållas, som han uttrycker det. Men dessa akademiker skall tillbringa hela tiden vid journalisthögskolorna, d. v. s. de skall inte vara befriade från någon del av undervisningen. Det innebär att de efter sina akademiska examina skall tillbringa två år — eller rättare sagt ett och ett halvt år, eftersom ett halvt år ju skall utgöra praktik — vid journalisthögskolorna. Det hade naturligtvis varit lika bra, om departementschefen direkt hade sagt ut att akademikerlinjen kommer att försvinna.

Det vore olyckligt om så blev fallet. Tidningarna har ändock ett behov av akademiker med journalistutbildning. Det är visserligen sant att en del akademiker utan att ha denna utbildning ändå söker sig till tidningarna. Det lär väl emellertid knappast vara några andra än de största tidningarna som har behov av och möjlighet att ta emot detta slags medarbetare, specialister, kulturskribenter etc. Att akademikerna på detta sätt stängs ute från utbildningen innebär faktiskt en viss utarmning av tidningsmannakåren. Utskottet framhåller att denna sak ändå skall klaras upp. Utskottet väntar att problemet med journalistutbildningen skall bli löst »dock först när systemet med fasta studiegångar införts vid de filosofiska fakulteterna». Det skulle vara intressant om utskottsmajoritetens talesman kunde förklara för kammaren, hur de fasta studiegångarna skall läggas upp för att akademikerna skall kunna få en fullt tillfredsställande journalistutbildning.

I utskottsutlåtandet sägs att detta låter sig svårligen göra, därför att erfarenheterna har visat att »väsentliga undervisningsmoment går förlorade» om akademikerna inte följer hela utbildningen.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

Herr talman! Det är ju inte alltid som utlåtandets omfattning motsvarar innehållets betydelse. Statsutskottets utlåtande nr 86 kan vara ett exempel härpå — det rör sig i själva verket om rekrytering och utbildning för vår »tredje statsmakt», dit numera även radio och TV kan räknas. Att utlåtandet blivit så kortfattat sammanhänger dock med att avdelningen, såsom herr Andersson sade, i stort sett har varit enig. En förbättrad journalistutbildning måste naturligtvis hälsas med tillfredsställelse. Pressen och andra massmedia har en mycket stor och växande betydelse som normbildare och normgivare, opinionsbildare och opinionsbärare i samhället. Därför är det synnerligen viktigt att man inte underskattar ut bildningsfrågorna när det gäller de människor som skall vara verksamma inom pressen och andra massmedia. En av knäckfrågorna har gällt grunden för utbildningen — om den skall ligga på fackskolans eller gymnasiets nivå. Där har vi stannat för fackskola som allmän grund. De som har intresse och fallenhet för yrket men kanske inte just de teoretiska kunskaper, som meddelas i gymnasiet, får därigenom möjlighet att ägna sig åt detta yrke. Vi tror att departementschefen på den punkten har rätt, och vi har även blivit helt eniga därvidlag. Emellertid skall man väl inte hysa en alltför stor tilltro till att den förbättrade utbildningen kommer att lösa alia de problem vi möter när det gäller pressen. Man får nog tänka sig att den avartsjournalistik, som vissa pressorgan ägnar sig åt, kommer att i viss utsträckning florera också i fortsättningen, även om journalistutbildningen blir förbättrad. Pressen har ju inte bara en registrerande funktion utan också en vägledande och fostrande uppgift, som man ibland kan tycka att vissa pressorgan helt åsidosätter. Pressen har exempelvis en ytterst viktig roll när det gäller att bemästra vissa antidemokratiska tendenser som dyker upp då och då. Jag tänker även på den aktuella debatten om skolungdomen och narkotikamissbruket. Först skriver man en lång rad sensationsartiklar och registrerar sedan till sin förvåning, att skolungdomar har blivit intresserade. Vissa pressorgan får i betydande omfattning ta på sig större delen av ansvaret för den situation vi har i det hänseendet. Men jag är realistisk nog att tro, att en förbättrad journalistutbildning inte i och för sig kan leda till någon avgörande ändring på den punkten — det är snarare tidningsledningen och dess policy som avgör hur tidningen utformas. När det gäller akademikerna kan jag i huvudsak instämma med herr Andersson och även ansluta mig till den fråga han ställde till utskottsmajoriteten: Hur har man tänkt sig att akademikerna skulle klara sin journalistutbildning inom de fasta studiegångarna? Det är en något oförklarlig punkt. Det kan förefalla som om man har använt det som argument för avslag på en motion. Även om det blir en relativt liten grupp akademiker som kommer att rekrytera en specialutbildning för journalister är det alldeles nödvändigt att en sådan kommer till stånd. Framför allt torde de stora tidningarna ha ett stort och kanske också växande behov av akademiskt skolad personal på journalistjobben. Det gäller ju också andra massmedia som skall rekrytera sin personal den vägen. Vi har föreslagit en specialutbildning på ett halvt år i de speciella journalistmomenten. Det kan tänkas bli en relativt kostsam väg, men med hänsyn till den betydelse som akademikerna har inom pressen är det nödvändigt att man tar på sig den kostnaden. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Axel Andersson har redan i stora drag redovisat vad propositionen om den fortsatta journalistutbildningen innebär. Jag skall därför inte uppehålla mig vid det utan koncentrera mig på det avsnitt där utskottet har haft delade meningar, alltså frågan om den nuvarande akademikerlinjen som föreslås avvecklad i och med att det blir fastare studiegångar. Herr Andersson berörde frågan varför akademikerlinjen inte samlat så många deltagare; ungefär ett tiotal per år.

Det har ställts en direkt fråga till mig vad som menas med fasta studiegångar. Jag trodde inte att det skulle behöva förklaras. Universitetskanslersämbetet har denna fråga under utredning. Med fasta studiegångar kan ju inte avses någonting annat än att en studiegång införes som är relevant när det gäller journalistutbildningen. Till herr Wallmark vill jag säga att det inte är utskottet som har funnit på formuleringen om fasta studiegångar, utan det är propositionen som redovisar tanken på sådana, och den har utskottsmajoriteten också accepterat. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Mårtensson anförde att avvecklingen av akademikerlinjen skulle ske i samband med att de fasta studiegångarna genomförs, men det är väl i dag inte någon som vet när dessa fasta studiegångar kommer. Under alla omständigheter föreställer jag mig att det kommer att dröja några år. Det blir då ett vacuum fram till dess, under vilket det över huvud taget inte kommer att finnas några möjligheter för akademiker att erhålla journalistutbildning, och det måste under alla förhållanden betraktas som en brist. Utskottets talesman anförde vidare att de akademiker, som hittills har fått utbildning vid journalistinstituten, hade gått miste om viktiga undervisningsmo ment. Såsom jag tidigare nämnt har de varit befriade från en del av undervisningen eftersom man räknat med att de redan hade de häremot svarande kunskaperna. Det skulle annars bli en onödig repetition av dessa kursdelar. Nu skulle man emellertid ha kommit till den uppfattningen att akademikerna på detta sätt hade gått miste om viktiga undervisningsmoment.

Vidare tyckte jag nog att den anförda förklaringen till hur journalistutbildningen skall bakas in i de fasta studiegångarna vid universiteten inte var särskilt klar. Herr Mårtensson framhöll att det skulle vara en studiegång som är relevant när det gäller journalistutbildningen. Jag förstår inte hur den skall ordnas. Skall man till universiteten förlägga utbildningen beträffande alla dessa viktiga moment som de akademiker vilka hittills fullföljt utbildningen vid journalistinstituten gått miste om? Innebär det att de vid sidan av sina universitetsstudier skall bedriva studier vid journalisthögskolorna, eller skall lektorerna vid journalisthögskolorna undervisa vid universiteten? Jag tycker inte att jag fått något klart besked på denna punkt.